Herr talman! Med hänsyn till den enighet som har förelegat i konstitutionsutskottet hade jag inte för avsikt att delta i denna debatt, men jag tar till orda endast för att markera, att vi inom alla partier fäster stor vikt vid dessa väsentliga frågor. Eftersom jag är den ende som yttrar mig från det parti jag representerar skall detta endast fullständiga bilden av enighet inom utskottet. Motionerna förra året har ju resulterat i en mycket omfattande bilaga om god publicistisk sed, som jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa vid lämpligt tillfälle när riksdagssessionen är slut. De resulterade också i studieresor till Västtyskland och England för att vi skulle få kännedom om förhållandena i dessa länder. Motionerna har även i slutskedet i utskottet resulterat i tillsättande av en särskild utredning om att sammanföra grundläggande normer för olika mass media — utöver press, radio och TV även film -— i en gemensam lagstiftning. Erfarenheterna från besöket hos det brittiska pressrådet, som herr Nelander något har redogjort för, talar ju för att dess existens uppenbarligen har haft effekt på detta område. Det var åtminstone de ansvarigas bestämda uppfattning. Men man har inte motsvarande instans för radio och TV, och såvitt jag kunde förstå av deras uttalanden ansåg de att det var en brist. Den saken hade börjat diskuteras, och någonting är väl på väg även i England. Till sist vill jag, herr talman, endast ytterligare understryka, vad utskottet med tillfredsställelse har noterat, att den nya utredningen skall överväga även rätt till beriktigande. Den frågan har ju diskuterats i Nordiska rådet, och det är angeläget, att man söker kommå fram till normer härvidlag och att man kan få massmedia att också följa dem, vilket kanske inte är det lättaste. Det är nödvändigt för att skydda medborgarna från smutskastning och förtal, där det enda motivet ofta är sensationsjournalistik och överdriven nyhetsjakt.
Herr talman! Jag kunde naturligtvis. ha nöjt mig med att bara helt instämma. i de kritiska synpunkter som här har framförts. Jag har själv vid åtskilliga tillfällen påtalat vissa missförhållanden som råder inom våra massmedia. Jag skall inte förlänga debatten genom att ta fram några exempel. Det finns många exempel på att enskilda: människor har fått löpa gatlopp på grund av oberättigade angrepp från pressens sida, varvid pressen på ett hänsynslöst sätt har; begagnat sig av enskilda medborgares svårigheter i olika avseenden. Herr talman! Jag är medveten om angelägenheten av att vi har en fri press. Att vi har tryckfrihet i vårt land är. en värdefull, ja helt enkelt omistlig tillgång i ett demokratiskt samhälle. Men det ställs naturligtvis stora krav' på dem som skall vara pressens företrädare, dem som skall företräda det fria ordet. Jag tror att tidningspressen och dess utövare i stort sett känner sitt ansvar, men tyvärr förekommer Övergrepp, och det är dessa vi skall försöka komma till rätta med. Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är närmast den att jag vill uttala min tillfredsställelse över att regeringen har beslutat tillsätta en ut redning för att sammanföra de grundläggande normerna för olika massmedia. Regeringen har här tagit ett värdefullt initiativ, men det hade varit önskvärt att det hade skett tidigare. Utöver de frågor som redovisats i det föregående har vissa andra tagits upp vid granskningen. Dessa har avsett regeringens praxis såväl i ämnen av principiell natur som beträffande handläggningen av ärenden inom särskilda sakområden. Bl.a. har handläggningen vid statens förvärv av aktier i AB Kabi och Apoteksvarucentralen Vitrum Apotekare AB samt Uddcomb Sweden AB granskats av utskottet. Utskottet finner att riksdagens behandling av dessa ärenden blivit mera formell än reell till följd av regeringens föregående åtgärder och finner detta anmärkningsvärt.

Herr talman! Den glest besatta kam maren är kanske ett uttryck för den ringa roll som dechargedebatten numera spelar i Sveriges riksdag. Det var åtminstone: förr i tiden det stora tillfället för oppositionspartierna att »göra upp» med regeringen och kritiskt granska dess fögderi. Nu tilldrar sig dechargedebatten uppenbarligen betydligt mindre intresse än förr i världen. Konstitutionsutskottets årliga granskning av regeringens göranden och låtanden redovisas huvudsakligen i sex bilagor till konstitutionsutskottets memorial nr 42. Jag skall något uppehålla mig vid ett par av dessa. Konstitutionsutskottet har tidigare, 1967 och 1968, påtalat det dröjsmål som förekommer vid avgivande av remisser i partsärenden. Bägge åren har utskottet framhållit, att handläggningen finge anses otillfredsställande och att det ålåg departement att tillse att remissvar avgavs utan onödigt dröjsmål. De onödigt långa väntetiderna syntes nämligen inte påkallade av ärendenas beskaffenhet. Även vid årets granskning har samma iakttagelser gjorts. Liksom tidigare visar det sig, att de allmänt tillämpade remisstiderna i en del fall avsevärt överskridits. Vid en stickprovsundersökning har ett 50-tal fall konstaterats, och i en tablå i utskottets memorial redovisas dessa, dock endast beträffande remisstider på över ett år. Flertalet rör beslut angående byggnadsplanering, och dröjsmålen gäller huvudsakligen planverket, nämligen tolv av fallen. Om en stickprovsundersökning uppdagar så många fall som 50 kan man inte underlåta att reflektera över hur många fall det i verkligheten kan vara fråga om. Tiden för remissvaren rör sig mellan ett år och en månad samt två år och två månader. Det finns därför anledning att något fundera över hur kontrollen över iakttagandet av remisstiderna fungerar i kanslihuset. Mig veterligt åligger det de konsultativa statsråden att se till att remisstiderna iakttas — eller är det möjligen någon annan som skall svara för att mekanismen inte råkar i olag? Av handlingarna framgår att remissmyndigheterna i dessa fall inte fått någon påminnelse om att remisstiden överskridits. I en del fall då viss remisstid har utsatts synes man inte heller ha gjort någonting för att påskynda remissvaren. Det andra avsnittet i bilagan till konstitutionsutskottets memorial = gäller dröjsmål med beslut i partsärenden efter avslutad remissbehandling. Även i denna del har det konstaterats att tidsgränsen för prövningen i vissa fall har väsentligt överskridits. Granskningen har gällt endast sådana fall där beslut meddelats först efter mer än ett år efter slutförd remissbehandling. I denna del har antecknats ett 60-tal ärenden som inte har avgjorts inom den angivna tidsgränsen. I redovisningen har en ytterligare begränsning gjorts, så att endast sådana fall medtagits där prövningstiden har överstigit 12/2 år. Här pendlar tiden mellan 1 år 7 månader och ända upp till 7 år. I elva fall rör det sig om en tidsåtgång på 1!/-—2 år, i åtta fall om 2—3 år, i två fall om 3—4 år, i ett fall om 4—5 år och i inte mindre än tre fall om en väntetid på 5—27 år. I hälften av dessa fall rör det sig om framställningar angående pensionsförmåner. Den längsta tiden — 7 år — rör ett särdeles anmärkningsvärt fall. Det rör sig om en polioskadad kvinna som genomgått viss utbildning vid Sköndalsinstitutet. Hon hade anhållit om befrielse från återbetalningsskyldighet för arbetsvårdsbidrag på 4 590 kr. Det skedde på senhösten 1961. Ärendet remitterades till arbetsmarknadsstyrelsen, och remissen återkom med tillstyrkan ett par månader senare. AMS kan sålunda inte lastas för någon avsevärd fördröjning. Fyra år senare hörde kvinnan av sig igen och begärde då besked snarast möjligt, eftersom hon hade fått en påminnelse från arbetsvårdsnämnden om att hon var återbetalningsskyldig. Först den 24 januari 1969, alltså sju år senare, kom beskedet om att hennes ansökan bifallits. Detta är ett avskräckande exempel på hur långsamt statens kvarnar ibland kan mala. Det finns en liten passus i sammanställningen som kan vara värd att notera. Såvitt jag förstår hade det i detta fall skett ett olycksfall i arbetet, och en akt hade försvunnit, »förmodligen i postgången». Det är ju någonting som har mycket litet med den mänskliga faktorn att göra. Handlingarna hade uppenbarligen på något sätt kommit bort. Ett annat avsnitt i konstitutionsutskottets granskning gäller onödig remissbehandling av besvär som inte upptagits till sakprövning. I denna del redovisas tolv fall där resultatet av prövningen skulle ha blivit detsamma om prövningen hade grundats enbart på den beslutande myndighetens handlingar i stället för att sändas på remiss. I dessa fall förekom sammanlagt 50 remisser inklusive underremisser och påminnelser. Även i denna del rör det sig om en stickprovsundersökning. Mycket mera vore att säga om dessa avsnitt av konstitutionsutskottets granskning, men det får räcka med det anförda. Jag skall inte pressa sammanställningen mera i denna del. Det skulle kräva att jag hade alla handlingar och akter i målet i min hand för att närmare kunna penetrera frågorna och på denna grund yttra. mig med större säkerhet om dem. I. stället skall jag övergå till den fråga där oppositionspartiernas ledamöter i konstitutionsutskottet har förenat sig om ett uttalande. Det uttalandet redovisas under rubriken 5. Övriga ärenden och rör statens förvärv av aktier i AB Kabi, Vitrum och Uddcomb. De frågorna har tidigare debatterats ingående i riksdagen i samband med aktieförvärven, men vi har ansett att vi 1 konstitutionsutskottet inte kunde låta dessa ärenden passera utan att ta upp dem även på det konstitutionella pla net. Det gäller alltså här de åtgärder regeringen vidtog långt innan riksdagen hade fattat beslut och beviljat medel för investeringarna. Tiden medger inte att jag här återger hela förloppet. Jag tar därför endast några hållpunkter för hur dessa frågor har förts fram. Propositionen om förvärvet av aktiemajoriteten i AB Kabi framlades för riksdagen den 10 november 1969. Redan den 8 juli träffades avtal mellan Pripp-Bryggerierna och staten. Den 17 september träffades ett avtal mellan å ena sidan industrioch socialdepartementen och å andra sidan Apotekar societeten om avlösning av nuvarande apotekssystem. Samma dag träffades ett avtal om att staten skulle förvärva Apotekarsocietetens aktier i Vitrum. Knappt en: vecka senare avlämnade koncentrationsutredningen sitt betänkande »Läkemedelsindustrin». Redan i slutet av september utsåg regeringen nu ordförande och två ledamöter att ingå i Kabis styrelse fr.o.m. 1 oktober, alltså mer än en månad innan propositionen kom riksdagens ledamöter till handa. Regeringen vidtog alltså i dessa fall långt gående åtgärder utan att avvakta remissbehandlingen och riksdagens beslut. Förhållandet är likartat då det gäller Uddcombs tillkomst. Propositionen i ärendet är daterad den 30 oktober 1969, men överenskommelse träffades redan den 19 juni »under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande eller godkännande av styrelsen för sådant helstatligt bolag på vilket staten enligt överenskommelse kunde överlåta sina rättigheter och skyldigheter». Sveriges investeringsbank godkände avtalet och inträdde som delägare i det gemensamma företaget. Under förutsättning att riksdagen biföll bildandet av 'ett statligt förvaltningsbolag — vilket den också gjorde — skulle :förvaltningen av aktierna emellertid i stället övertas av detta bolag från den 1 januari 1970. Uddcomb inledde :sin verksamhet redan den 1 augusti, alltså tre månader före propositionens datum. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att avtalet träffades i juni, att verksamheten sattes i gång i augusti och att överenskommelsen konkretiserades genom beslut om uppförande av ny verkstad. Riksdagen sattes sålunda helt på efterhand utan möjlighet att förutsättningslöst pröva detta projekt. Det kan under sådana förhållanden inte bli tal om någon realbehandling, utan riksdagen ställs inför fait accompli. Detta rimmar illa med det myckna talet om ökat inflytande och vidgad medbestämmanderätt för medborgarna. Inte ens de valda ombuden för Sveriges folk ges en rimlig chans att reellt påverka besluten. Efter framställning från vårt håll utarbetades inom konstitutionsutskottets kansli en promemoria med alla väsentliga data i dessa ärenden. Jag har återgivit endast en del av dem. Vi levde i den föreställningen att denna PM — till riksdagsledamöternas upplysning — skulle tas in i utskottets memorial. Så har icke skett, vilket i och för sig ger anledning till förvåning. Vad som förekommit i dessa ärenden har föranlett oppositionspartiernas ledamöter = till följande uttalande: »Utskottet finner att riksdagens behandling av dessa ärenden blivit mera formell än reell till följd av regeringens föregående åtgärder och finner detta anmärkningsvärt.» Det är denna mening som de socialdemokratiska reservanterna vill stryka. De finner tydligen icke handlingssättet i dessa frågor vara anmärkningsvärt. Man kan kalla uttalandet en i form mild admonition, men i sak är det fråga om en stark reaktion från riksdagens sida mot det sätt på vilket regeringen handlat med nonchalerande av riksdagens möjligheter att påverka besluten. Det är en illustration till de ofta citerade orden :. »Vad göras skall är allaredan gjort I herredagsmän reser icke så fort!> Dessa ord har ofta citerats i riksdagsdebatterna, och det kan finnas anledning att upprepa dem igen. Med den maktställning regeringen, stödd på en tillräcklig majoritet i riksdagen, nu har är jag övertygad om att dessa ord flera gånger kommer att citeras i denna kammare.

Herr talman! Granskningsarbetet i konstitutionsutskottet har följt samma principer som dem som tillämpats under de senaste åren. Utskottet har studerat administrativ praxis och granskat handläggningen av ärendena från rättsliga synpunkter. Granskningen redovisas i memorialet och dess bilagor. Efter den utförliga redogörelse som vi nu fått skall jag inte ta kammarens tid i anspråk med att ännu en gång gå igenom vad som där anförts. Utöver denna mera systematiska genomgång av vissa ärendegrupper har utskottet funnit anledning att upptaga ett särskilt ärende. Det gäller regeringens åtgärder vid beredningen av ärendet angående statens förvärv av aktier i AB Kabi m.fl. företag. Dessa åtgärder hade ju förts så långt att — såsom sagts i det föregående — riksdagens handläggning av ärendet blev av mera formell än reell art. Vi måste slå vakt om riksdagens självständighet, om riksdagens suveränitet att reellt besluta i alla ärenden. Alldeles oavsett hur det är med majoritetsförhållandena måste ju riksdagen förbehålla sig beslutanderätten i varje fråga inte bara formellt utan reellt. Det är anledningen till att vi härvidlag har velat slå vakt om riksdagens suveräna rätt att handla. Granskningsarbetets principer och organisation kommer att upptas till förnyade överväganden mot bakgrunden av de gångna årens erfarenheter, heter det i utskottets memorial. Vi får alltså se om arbetet skall bedrivas på ett annat sätt än som nu skett. Med dessa få ord hemställer jag, herr talman, att konstitutionsutskottets memorial nr 42 lägges till handlingarna.

Herr talman! Den granskning som konstitutionsutskottet gjort av statsrådsprotokollen har inte föranlett utskottet att använda några stora ord i fråga om kritiken, och man kan väl säga att de frågor som tas upp inte är av den storleksordningen att några stora ord behöver användas. Men ändå kommer man in på vissa principiella resonemang i den kritik som konstitutionsutskottet framfört. Herr Björkman har mycket utförligt redovisat bakgrunden till vad konstitutionsutskottet skrivit, och jag skulle inledningsvis vilja stryka under konstitutionsutskottets uttalande när det gäller den försening av ärendebehandlingen som berör tredje man. Det heter: »Enligt utskottets mening är det inte tillfredsställande att enskilda, som vänder sig till regeringen med ansökningar eller besvär, skall annat än undantagsvis, om verkligt tvingande skäl föreligger, behöva vänta flera år, inklusive den tid som åtgår för remissbehandling, innan de får beslut i sina ärenden.» Det är klart att detta är en typ av ärenden som den enskilde fäster stor vikt vid och som kan ha stor betydelse för den enskilde medborgaren. Det är då inte tillfredsställande att man får vänta på ett beslut så länge som tre till sju år. För min del anser jag ändå att det mest anmärkningsvärda i detta sammanhang är behandlingen av förfaringssättet vid inköpen av vissa företag. Som enskild riksdagsledamot lägger man märke till att när vi från oppositionshåll väcker en motion i ett ärende, så hänvisar regeringspartiet ofta till att frågan ligger under utredning; man skjuter saken ifrån sig och anser att det inte behövs några motioner i ärendet. Men när regeringen tillsatt en utredning händer det också ofta att man fö regriper utredningens resultat genom att framföra förslag som på ett markant sätt innebär ställningstaganden innan utredningen har sagt sitt ord. Vi har varit med om det när det gäller bilskatteutredningen, och också den utredning som behandlar läkemedelsförsörjning har föregripits genom att konkreta förslag lagts fram som på ett alldeles särskilt sätt berör frågekomplexet. Man kanske inte kan anklaga regeringen för att denna påskyndar saker och ting. Däremot är det anmärkningsvärt att regeringen nonchalerar riksdagen, varigenom denna blir ett kompani som bara kan konstatera att beslut redan är fattade inom regeringen. Denna nonchalans är av den art att den är värd att påtala. Förhållandena kan ändras, och vi har inte någon aning om hur det kan ligga till med demokratin i Sverige om tio eller femton år; kan bara hoppas att vi får behålla demokratin. Man bör då inte föregripa riksdagen och göra någonting som kan bli prejudicerande och användas mot demokratin. Riksdagen är de facto den instans i Sveriges politik som skall ha bestämmanderätten även över regeringen.

Herr talman! De tre föregående talarna har framhållit att det föreliggande betänkandet inte är något märkligt aktstycke. Herr Björkman närmast beklagade att dechargedebatten numera spelar en ringa roll — jag fattade honom åtminstone så. Det skulle kanske vid detta tillfälle ha funnits anledning för utskottets talesman. att. närmare redogöra för dechargedebattens roll i vårt politiska liv. Detta borde kanske ske med tanke på att vi nästa gång vi träffas för att behandla liknande ärende har enkammarriksdag och. ett annat institut för att ta upp frågan. om riksdagens förtroende för regeringen och dess ledamöter. Dechargedebatten har ofta utvecklat sig till en debatt, under vilken man från oppositionen mer eller mindre sökt komma åt regeringen och dess enskilda ledamöter. Jag kritiserar inte detta, eftersom jag tycker att det är oppositionens plikt att rikta kritik och se till att regeringen inte överskrider sina befogenheter. Det ligger i varje fall inte någon polemik mot oppositionen i detta uttalande. Herr talman! Jag ämnar inte göra något försök till historik över de former som vi tidigare har haft, även om en sådan kanske hade varit berättigad vid detta tillfälle. Jag delar de tidigare talarnas mening om att det nu föreliggande aktstycket i sak är ganska magert, men bakom detsamma ligger ändå ett mycket omfattande arbete från konstitutionsutskottets sida. Utskottet har under senare år i tre olika avdelningar ganska intensivt arbetat med dessa frågor, och själv har jag äran att vara ordförande i den s.k. tredje avdelningen. Den uppmärksamme läsaren av dechargememorialet finner nog av detta dokument att tredje avdelningen ingenting uträttat, eftersom det inte föreligger något som helst uttalande. Detta är emellertid en felbedömning av avdelningens arbete. Mycket har uträttats, och många undersökningar har gjorts. Vid samtliga undersökningar har man kommit fram till att det inte funnits någon anledning att föra dessa ärenden vidare och belasta riksdagens plena med desamma. i | Vi har bl.a. att granska alla enskilda ärenden, i vilka någon har klagat hos konstitutionsutskottet. Icke i något fall har tredje avdelningen funnit sig föranlåten att föra ärendet vidare till det samlade konstitutionsutskottet eller till kamrarnas bord. Jag tror emellertid att det ändå är av mycket stor vikt att detta arbete görs i konstitutionsutskottsts regi. Vi får kanhända anledning att i samband med det föreliggande betänkandet om den nya utskottsorganisationen. något diskutera dessa ting, allra helst som jag personligen — det vill jag säga redan nu — icke vill vara med om någon nedrustning på personalsidan i fråga om detta utskoti. Det måste vara väsentligt för allmänheten att veta att det finns ett utskott som man kan vända sig till och som övervakar regeringens handläggning av offentliga angelägenheter. Det har i memorialet förelegat meningsskiljaktighet i fråga om en enda rad.

Herr Björkman påpekade alldeles korrekt att dessa ärenden redan har diskuterats i kammaren, men majoriteten har ändå icke ansett sig kunna gå förbi dem. Jag vill erinra om att vi inte bara har diskuterat dessa ting i riksdagen, utan vi har dessutom fattat beslut. Därför är det något egendomligt att man nu säger sig inte kunna gå förbi dem. Det innebär ju på sitt sätt en kritik mot riksdagsmajoriteten, som har godtagit handläggningen och även beslutat i sak. Herr Björkman erinrade om det gamla uttrycket »I herredagsmän...» och menade att det nog också i framtiden kommer att bli citerat i kammaren. Det är väl att hoppas att vi alltid har en opposition som är vaksam, och det kan väl inte hjälpas om den ibland tycker att kammarens majoritet har handlat självrådigt. Att handläggningen i sak kan anses vara riktig finns det väl i detta fall ändå icke något särskilt starkt motiv att ifrågasätta. De frågor som har diskuterats i utskottets s.k. första avdelning kommer annan talare att närmare kommentera. Herr talman! Jag anser mig, i varje fall nu, icke ha anledning att närmare ingå på detta ärende eller framställa något yrkande. Jag får emellertid se hur den fortsatta debatten utvecklar sig.

Herr talman! Det är riktigt som herr Adamsson säger att riksdagen redan har fattat beslut i fråga om Kabi, Vitrum och Uddcomb. Men jag kan inte dela herr Adamssons uppfattning att vi fördenskull skall gå förbi dessa frågor i konstitutionsutskottet. Det måste ändå vara konstitutionsutskottets uppgift att granska regeringens åtgärder oavsett om beslut redan har fattats. Jag kan inte heller instämma i herr Adamssons mening att detta på sätt och vis skulle vara en kritik mot riksdagsmajoriteten. Om det är en kritik, så låt det vara det. Det är emellertid inte konstitutionsutskottets uppgift att kritisera riksdagen — däremot har konstitutionsutskottet absolut skyldighet att granska regeringens åtgärder. Och jag tycker att handläggningen av dessa ärenden har varit anmärkningsvärd. Att industridepartementet och <socialdepartementet träffar sådana avtal flera månader innan riksdagen har fattat beslut måste väl betraktas som anmärkningsvärt. Jag sade, herr Adamsson, att citatet »I herredagsmän, reser icke så fort!» förmodligen kommer att citeras även i framtiden. Jag syftade därvid närmast på att vi också har en höstsession, och fortsätter regeringen att vidta sådana åtgärder på samma sätt kommer det nog att bli tillfälle att citera uttrycket igen. Jag kan ju inte säga, herr Adamsson, att jag hoppas att ni socialdemokrater också skall få tillfälle att citera det. När vi får en ny regering, som vi självfallet hoppas på, skall vi naturligtvis försöka att ta kritiken från konstitutionsutskottet ad notam och inte handla så som den nuvarande regeringen gör.

Herr talman! Jag vill understryka vad herr Björkman har sagt, att det förhållandet att riksdagen i år har fattat beslut i fråga om Kabi m.fl. företag inte kan befria konstitutionsutskottet från skyldigheten att granska regeringens handläggning av ärendena på beredningsstadiet. Därvid har vi konstaterat att ärendena på beredningsstadiet hade förts så långt fram att riksdagen inte har haft några möjligheter att välja mellan att bifalla eller avslå regeringens proposition; man hade bundit riksdagen.

Herr talman! Jag har ingen anmärkning att rikta mot den redovisning som herr Björkman gjorde i sitt första anförandes första del. Inom utskottet har vi ingen annan uppfattning än att vi med alla till buds stående medel vill medverka till att remissförfarande och dylikt som i vissa fall kan betraktas som onödigt skall undvikas så mycket som möjligt. Vi vill naturligtvis alla att ett klagomål skall behandlas så snabbt som över huvud taget kan ske — därom råder inte några delade meningar mellan de olika riksdagspartierna. Men ibland inträffar vad vi kallar olycksfall i arbetet, och vi har fått belägg för att man inom statsrådsberedningen på allt sätt försöker komma till rätta med problemet och skyndar på remissbehandlingen. Jag hoppas att man skall lyckas härmed, så att vi slipper sådana pinsamma historier som att en enskild länge får vänta på sin rätt. Kritiken mot handläggningen av statens förvärv av vissa företag finner jag däremot inte berättigad. Det resonemang som förs av människor inom oppositionen som i mycket högre grad än människorna i vårt parti vet hur affärer går till, tycker jag är något jesuitiskt — eller hur, herr Björkman? Man är väl alltid mån om att affärer mellan berörda parter skall göras upp så fritt från och obundet av annan inblandning som gärna är möjligt. När riksdagen nu utsett ett organ som skall göra det möjligt för regeringen att förhandla och skaffa sig erforderliga kontakter, finns det ingen anledning att sätta upp en förvånat ansikte när man åstadkommer resultat. Det är väl ändå resultat vi vill ha fram. Vi kan i detta avseende göra en jämförelse med den kommunala verksamheten. Var och en som känner till hur en fastighetsnämnd agerar i en fastighetsaffär, vct att nämnden försöker klara upp affären och träffar avtal under förutsättning av att detta därefter blir godkänt. Man talar inte i förväg om för allmänheten att man håller på att slutföra den och den affären till det och det priset, och man frågar inte om affären kan godkännas innan man kommit till ett avslut. Detta är för herrarna i oppositionen så välkända tongångar, att jag tycker att det nästan är pinsamt att de försöker blåsa upp detta till en stor affär. Ni förstår så innerligt väl att detta förfaringssätt är nödvändigt om det över huvud taget skall vara möjligt att göra affärer. När privata företag gör en aktietransaktion eller flyttar över ägandeskapet från den ena till den andra, sker det i regel så tyst som det över huvud taget är möjligt, och först efteråt presenteras resultaten. Det är ingenting märkvärdigt alls. Därför tycker jag inte att vi har anledning att blåsa upp den här saken på det sätt som sker. Vill man att denna verksamhet skall vara effektiv, får man vara nöjd med att den tar sig sådana uttryck, att det är tyst och stilla till dess affären verkar vara klar. Först därefter bör den anmälas. Det har ju tillskapats speciella instrument för att möjliggöra ett sådant arbetssätt.

Herr talman! Jag har också den uppfattningen att det är konstitutionsutskottets uppgift att granska regeringens handläggning av ärenden även före riksdagsbesluten. Men jag vill säga till både herr Björkman och herr Larsson i Luttra att vi i samband med att beslutet fattades av riksdagen hade en deo batt kring dessa frågor. Regeringens förberedelseåtgärder hade vidtagits under beaktande av riksdagens godkännande, Jag anser att konstitutionsutskottet vid handläggningen av frågorna har att beakta vad som hänt i riksdagen. Det är väl på denna punkt det föreligger meningsskiljaktigheter mellan de båda sidorna i utskottet.

Herr talman! Ända tills herr Henningsson uppträdde i debatten såg jag framför mig tidningsrubriker som »Mild decharge» — om det nu över huvud taget blir några rubriker alls. Men nu använde herr Henningsson litet starkare ord. Kanske herr Henningssons tonfall låter hårdare än vad herr Henningsson i realiteten är — det är nog så oem jag känner honom rätt. Men, jag kan verkligen inte acceptera omdömet att vi skulle vara jesuitiska i vårt resonemang därför att vi i konstitutionsutskottet kritiserar regeringen för dessa åtgärder, även om riksdagen fattat beslut. Jag måste då fråga: I viiken situation hamnar konstitutionsutskottet, om vi inte ens skall få uttala oss om de åtgärder regeringen vidtar utan att fråga riksdagen? Då kan det bli på det sättet vartenda år när konstitutionsutskottet skall göra sin granskning, att man säger att detta inte är någonting att ta upp, eftersom riksdagen redan fattat beslut i dessa frågor. När vi hade den mycket hårda debatten i höstas om Kabi och Uddcomb viil jag minnas — jag har i dessa jäktiga dagar inte hunnit kontrollera saken — att industriministern själv sade, att om detta vore anmärkningar så finge det tas upp på det konstitutionella planet. Det är precis vad vi gjort. Jag tycker att det vore anmärkningsvärt, om konstitutionsutskottet skulle låta en sådan här sak passera utan vidare. Jag måste säga att jag blir orolig när jag hör herr Henningsson säga att allt sådant här skall göras upp utan inblandning av utomstående. Riksdagen skall alltså ställas inför ett fait accompli, man skall säga: »Här har ni nu alltihop på bordet, och det är ingenting att göra åt. Vi har redan börjat bygga fabriker, träffat avtal, tillsatt en ny ordförande och två nya ledamöter. Allt detta är redan gjort — vad kan ni göra åt det?» — Så kan det väl ändå inte få gå till, herr Adamsson? Om konstitutionsutskottet inte får ta upp sådana saker kommer ju konstitutionsutskottets granskning att bli rena nulliteten. Dechargedebatterna kommer att spela ännu mindre roll i framtiden. Vi tycker att det finns anledning att göra det. Herr Henningsson sade att förhandlingarna skall ske tyst och stilla tills affären är uppgjord. Jag är oroad över herr Henningsson såsom ledamot av konstitutionsutskottet.

Herr talman! Jag tror inte att man skall beskylla konstitutionsutskottet för att ha gjort en stor affär av detta. Det är väl tvärtom så att konstitutionsutskottet har anmält detta förhållande utan några som helst dramatiska effekter. Kontentan av herr Henningssons anförande blir att det, när staten gör en affär såsom Kabiaffären, inte går att upprätthålla principen om riksdagens suveränitet. Slutsatsen blir alltså att man har tummat litet på principerna, och det är det vi menar att vi måste påtala vid konstitutionsutskottets granskning.

Herr talman! Om herr Björkman tog illa vid sig av att jag kallade honom jesuit kan jag tillägga att han är en mycket sympatisk sådan. Men det är ändå orimligt att införa en ordning som den herr Björkman föreslår. Det skulle innebära att denna verksamhet helt skulle läggas ned från den 1 juli till efter den 16 oktober varje år. Under den tiden skulle det inte finnas möjligheter att ta några kontakter för att undersöka möjligheterna till ett övertagande eller ett samgående. Man skulle över huvud taget inte ha möjlighet att agera. Vad är det egentligen vi vill, herr Björkman? Jo, vi vill att staten skall vara effektiv när den agerar. Vi ställer anspråk på att den skall sköta sina uppgifter lika väl som den enskilda företagsamheten. Då måste vi också ge den möjlighet att fungera på likvärdiga villkor. När resultatet föreligger framläggs det för riksdagens bedömning, och riksdagen kan godkänna det eller säga nej. Om vi har skapat ett instrument för att sköta detta, så skall vi inte binda det så att det inte kan fungera. Då handlar vi fel. Den grundläggande skillnaden mellan herr Björkmans syn på detta och min är att jag vill att staten skall kunna handla effektivt, och jag ser inte staten som en fiende. Jag menar att det inte bara är inom det enskilda näringslivet som man kan ha lust och fallenhet för att ha en verksamhet i gång i olika avseenden. Jag betraktar inte staten som något overkligt eller som en fiende till vare sig den ena eller andra delen av samhället. Staten — det är vi. Det brukar i varje fall vi i det socialdemokratiska partiet säga. Jag är inte riktigt övertygad om att herr Björkman skulle ge det uttrycket samma innebörd om han skulle använda det, men i verkligheten är det så. Staten, det är samtliga medborgare i landet, och det är vår åsikt att staten bör handla i de många medborgarnas intresse. Om regeringen inte hade gjort det, skulle jag inte dra mig för att. delta i en anmärkning mot detta, men jag har inte någon känsla av att vi har anledning att göra det i detta fall.

Herr talman! Jag tackar för herr Henningssons vänliga ord — de bekräftar min förmodan att herr Henningsson är vänligare till sinne än i ordalag. Jag tycker ändå att herr Henningsson drar litet väl långtgående slutsatser då han gör gällande att jag skulle ha menat att ingenting alls skulle hända mellan den 1 juni, då riksdagen har slutat, och den 16 oktober, då riksdagen åter samlas. Nej, herr Henningsson, det har jag inte alls menat, och om anmärkningen gällde den saken, skulle det verkligen finns anledning att kritisera departementen. När man nu tillsatte ordförande och ledamöter och satte i gång att projektera och bygga fabriker ställdes emellertid riksdagen inför ett fait accompli. Det går helt enkelt inte att backa ur när man redan har satsat pengar i ett projekt. Herr Henningsson kan säga att riksdagen kunde avslå propositionen, men man handskas inte så med pengar att man först ger ut pengar på en fabrik och sedan river ner fabriken. Så går det inte till i realiteten. Jag vill säga till herr Henningsson att jag har fäst mig vid en passus i avtalet om Uddcomb. Det står att överenskommelsen träffades den 19 juni under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande eller godkännande av styrelsen för ett sådant statligt bolag. Sedan förelades ärendet riksdagen. Varför kunde man inte ha skrivit »under förutsättning av riksdagens godkännande»? Det är en formulering som används i andra sammanhang.

Herr talman!

Jag hemställer om proposition på mitt yrkande.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad herr Adamsson menar med »den vändning debatten har tagit». Vi har här fört ungefär samma debatt som när propositionerna behandlades i höstas. Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker jag att oppositionens uttalande är en mild admonition till regeringen. Vi har inte ens begärt att uttalandet med gillande skall läggas till handlingarna, men när nu herr Adamsson har begärt att de med ogillande skall läggas till handlingarna måste jag givetvis bemöta det med ett yrkande, att uttalandet med gillande skall läggas till handlingarna.

Herr talman! Detta ärende gäller överförande av domstolslokaler till statsverket, vilket sammanhänger med den nya indelningen av = jurisdiktionsområden 1969 och även har ett visst samband med förändringar i kommunindelningen. I propositionen har regeringen föreslagit, att lokalerna som i de flesta fall är tingshus och ägs av speciella juridiska personer, kallade tingshusbyggnadsskyldige, skall överföras till statsverket utan vederlag. För att undvika ett besvärligt likvidationsförfarande skulle man låta staten överta samtliga tillgångar och skulder som tingshusbyggnadsskyldige har. I detta ärende har lotten åstadkommit att den socialdemokratiska gruppen kommit i minoritet. Vi har i en reserva tion till utskottets utlåtande anslutit oss till de linjer som finns angivna i propositionen. Vi anser att detta sätt att gå till väga är det enklaste. Man undviker besvärliga undersökningar och förhandlingar, och man får ett resultat som tillfredsställer behovet av lokaler i framtiden. Den borgerliga gruppen i första lagutskottet, som har dikterat utskottets utlåtande, har haft en annan mening och ansett, att samtliga dessa lokaler skall överföras till statsverket mot ersättning. Frågan har ju vissa statsfinansiella konsekvenser. Det är mycket svårt att säga hur stora belopp det rör sig om, men i varje fall torde det väl bli fråga om 200—300 milj.kr., som enligt det borgerliga förslaget skulle komma att utgå från staten till kommunerna. I utskottsutlåtandet har man sagt att på rent principiella grunder är propositionens förslag betänkligt och mindre tilltalande. I de motioner som har legat till grund för utlåtandet har man talat om konfiskation och att detta är allvarligt, därför att det kan leda till liknande åtgärder av betänklig art på andra områden. Vi har knappast kunnat se det på det sättet. I detta fall får ju medborgarna som skattebetalare i fortsättningen använda de lokaler som de hittills har använt. Skillnaden blir bara den, att de i stället för att få några ören utdebiterade på skattsedeln till tingshusbyggnadsskyldige, staten i fortsättningen kommer att överta skyldigheten att hålla lokal. För den enskilde medborgaren kommer det helt att sakna betydelse, om man väljer det ena eller andra sättet.

Tillämpar man den i propositionen föreslagna metoden skulle det, menar man, vara orättvist mot dem som bor i dessa jurisdiktionsområden och som i stället för att betala 4 öre per skattekrona kanske betalat 6 öre och därigenom skaffat ett dyrbarare hus. Men vi kan inte se saken på det sättet utan anser det närmast vara ett missbruk av orden rättvisa och orättvisa att ge sig in på ett sådant millimetertänkande. Det vore för övrigt helt omöjligt att matematiskt räkna ut vilka värden som skall tillföras den ena eller den andra gruppen av skattebetalare. Enligt utskottet skulle ersättningen från statsverket betalas ut till kommunerna på basis av skatteunderlaget. Såvitt jag förstår betyder det att man till de kommuner som har ett större skatteunderlag skulle betala ut mera pengar än till dem som har ett mindre. Denna metod strider mot alla andra skatteutjämmningsprinciper då det gäller kommunerna. Den statliga skatteutjämningen siktar närmast på att hjälpa kommuner med svagt skatteunderlag, medan den här stora julgransplundringen på tingshusen skulle innebära raka motsatsen, nämligen att man betalar på basis av skatteunderlagets storlek. Jag har mycket svårt att förstå det lämpliga i att tillämpa den metoden. Enligt propositionen och reservationen bör vissa specialarrangemang företas i de fall då tingslag förutom tingshus har ovanligt stora fonder. Det skulle finnas möjlighet till särskilda förhandlingar med statsverket när domkretsindelningen ändras, och då ett domstolskansli upphör på en ort skulle man kunna förhandla med den nämnd som föreslås i propositionen. Detsamma gäller om t.ex. en kommun på statens begäran har byggt ett särskilt stort tingshus för att man också skall kunna hysa andra myndigheter där. Då ges det möjligheter för berörda kommun och staten att komma överens om ersättning härför. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till den vid första lagutskottets utlåtande nr 43 fogade reservationen, som helt ansluter sig till propositionen.

Herr talman! Som herr Martinsson sade är det en ny princip staten använder sig av när man nu tar över 1okalskyldigheten från tingshusbyggnadsskyldige i kommunerna till staten. Tidigare har man inte använt sig av den principen, som i en hel del fall kommer att te sig mycket stötande.

Låt oss se på hur detta förslag har kommit till. Från departementet skickades det ut en promemoria som hela förslaget kom att byggas på, och den promemorian rönte mycket stark kritik vid remissförfarandet, en kritik som man dock inte tog någon hänsyn till. Det har sagts — och det sade också herr Martinsson — att det var så enkelt att göra på detta sätt, och självfallet är det den enklaste metoden att bara säga att staten övertar tingshusen utan någon ersättning. Då har man ju klarat hela principfrågan. Men hur skall det kännas för de tingshusbyggnadsskyldige — som jag tror man kan säga har skött dessa saker mycket bra — att bli av med sin egendom? Det har man inte tagit någon hänsyn till. Men obestridligen garanterar denna behandling statens lokalbehov för domstolsväsendet på enklast tänkbara sätt, det håller jag med herr Martinsson om. Jag undrar bara om vi verkligen har råd att handskas med principer på detta enkla sätt. Nu har tingshusbyggnadsskyldige naturligtvis sett om sitt hus på varierande sätt. En del har varit så förutseende att de skapat fonder för framtida behov. Och enligt det föreliggande förslaget tar staten inte bara hand om tingshusen utan också om fonderna, och det ter sig väl ändå underligt.

På ett håll kan det finnas fonder medan man på ett annat håll kan ha skulder. De som mister sina fonder kommer givetvis att känna sig mycket illa behandlade, medan de som blivit befriade från sina skulder ser det hela på ett annat sätt. Detta är en uppenbar orättvisa. En del kommuner som nu mister sitt tingshus har annan kommunal verksamhet i samma hus. De blir emellertid kanske inte bara av med tingshus utan förlorar också på grund av den ändrade domkretsindelningen domsagokansliet. För att få behålla sina administrativa lokaler i tingshuset blir de ju då nödsakade att från staten köpa tillbaka detta, som staten strax dessförinnan fått överta utan vederlag. Allt detta har för utskottets majoritet framstått som så anmärkningsvärt att man gått in för ett förslag som gör det möjligt för kommunerna att få ersättning för dessa lokaler. Egendomen skulle då efter förhandling kunna överlåtas till staten. Vi är också inom utskottet medvetna om att det är svårt att få en matematisk rättvisa i fördelningen av (de medel som blir över, men denna svårighet bör inte vara avgörande för deras möjligheter att på ett enkelt sätt tillägna sig ifrågavarande fastigheter. Utskottet har utarbetat förslag till sådana ändringar i bestämmelserna som krävs för att ge kommunerna rätt till ersättning för egendom som överlåtes till staten.

Herr talman! Herr Dockered var ett slag riktigt patetisk och undrade hur det känns för de tingshusbyggnadsskyldige. Ja, vilka är då dessa? Jo, det är skattebetalarna. De flesta har väl inte känt till att de tillhört tingshusbyggnadsskyldige annat än möjligen genom uppgiften på skattsedlarna att 4 eller 6 öre går till detta ändamål. Självfallet kan den som varit ordförande i en tingshusstyrelse eller på annat sätt har varit verksam i detta sammanhang ha en viss känsla både för styrelsen och för tingshuset. Det är förklarligt, men att det så att säga skulle ha någon större betydelse för den enskilde skattebetalaren att han i fortsättningen kommer att slippa betala skatt till tingshusbyggnadsskyldige och i stället får betala denna skatt till staten, som i fortsättningen skall ha denna skyldighet, tror jag inte på. Inte heller kan det ha så stor betydelse om tingshusbyggnadsskyldige inte får någon ersättning för den byggnad som kommer att tjäna precis samma ändamål som den tidigare tjänat men finansierad på ett annat sätt. Staten övertar ju också skyldigheten att underhålla tingshusen och att se till att det där finns domstolslokaler. Vi bör avromantisera hela den na fråga. Det är ändå, när man kommer till botten med problemet, en rent praktisk fråga på vilket sätt vi skall betala detta.

Herr talman! Det är klart att vi har anledning att avdramatisera och avromantisera detta. Men vi kanske står inför nya sådana här uppgifter, och slår man in på denna väg har man knäsatt en helt ny princip härvidlag. Jag har inte tagit ordet konfiskation i min mun, men detta har herr Martinsson tidigare talat om. Jag vet att det finns strömningar i vårt land som uppfattar detta såsom en konfiskation, och jag tror inte att vi mår bra av att fortsätta på det här viset. även om det skulle vålla oss en del besvär tror jag det är bäst att staten söker göra rätt för sig.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i de synpunkter som herr Dockered givit uttryck åt och vill därutöver bara anföra några allmänna synpunkter. Först några ord med anledning av herr Martinssons anförande. Han säger att man skall avdramatisera och avromantisera denna fråga och att det huvudsakligen är en praktisk angelägenhet. Ja, ur statens synpunkt måste det i alla fall vara mycket praktiskt att på en gång kunna tillförsäkra sig dessa värden, som uppgår till åtminstone 200 miljoner kronor — det förstår jag. Men frågan är om man kan anse att det är en rättvis lösning på detta problem. Det är i varje fall en lösning som skiljer sig från de ställningstaganden som man har gjort i tidigare fall, exempelvis när det gällde förstatligandet av polisväsendet. Jag tycker, herr talman, att det varit fel väg att gå när man först fattat ett principbeslut om statens övertagande av lokalhållningen och först därefter framlägger förslag om hur de ekonomiska problemen skall ordnas. Jag vill anknyta till en debatt som tidigare fördes här och där det sades att frågorna hade bort avgöras i ett sammanhang. Men jag vill också begagna tillfället att säga, att även om jag inser att det är principiellt riktigt att staten övertar l1okalhållningen, så tror jag inte att staten kommer att kunna sköta saken på samma sätt som tingshusbyggnadsskyldige tidigare gjort — föredömligt, sparsamt och ändå med nödigt hänsynstagande till de behov som har funnits. Jag säger det i och för sig inte som kritik mot statens sätt att handlägga sina ärenden utan snarare som ett erkännande åt tingshusbyggnadsskyldige. Jag beklagar att vi av principiella skäl har måst avskaffa den institutionen, som har fungerat bra. Jag skulle också ha önskat att herr Martinsson insett att det måste te sig som en orättvisa att man inte ens ger vederlag för den egendom som man på detta sätt får. Herr Martinsson anförde två exempel — jag skall bara ta upp det ena som avsåg att man på grund av en ändrad domkretsindelning plötsligt finner sig ha ett tingshus som man inte har användning för. Under sådana förhållanden skall staten alltså utan kostnad överta tingshusen, men om kommunen behöver lokalerna får den ju en chans att köpa tillbaka det hus som den en gång har ägt. Herr Martinsson säger att det i ett sådant här fall skall finnas möjlighet till specialförhandlingar. Jag vill emellertid påstå att den förhandlingsposition som man då försatt kommunen i inte är särskilt lysande, eftersom det finns ett principbeslut i bakgrunden om att kommunen egentligen skall avstå från byggnaden utan kostnad. Jag yrkar bifall till första lagutskottets hemställan.
Herr talman! Det saknas anledning att förlänga denna debatt, i synnerhet som det finns en betryggande trepartienighet bakom utskottsmajoritetens förslag. Sedan representanter för två av de tre partierna nu vältaligt argumenterat för utskottets hemställan inskränker jag mig till att instämma i det bästa av vad dessa talare — herr Dockered och fru Kristensson -— har sagt och yrkar bifall till första lagutskottets hemställan.

Herr talman!

I det särskilda yttrandet betonades den gången med skärpa att man icke från principiell synpunkt kunde godta ett konfiskatoriskt förfarande. I de motionspar som jag varit med om att väcka i anslutning till den nu föreliggande propositionen har jag och mina medmotionärer också använt uttrycket konfiskation. Det kan väl i och för sig synas vara ett hårt uttryck, men jag har svårt att förstå att vad som sker kan innebära annat än konfiskation. Vi kan studera de två paragrafer som ligger till grund för förslaget om statens övertagande. Den första av dessa lyder: »Tingshusbyggnadsskyldiges fasta egendom, penningsmedel, rättigheter och andra tillgångar övertages av staten utan vederlag den 1 januari 1971.

Om det här framlagda lagförslaget antas, råder det ingen tvekan om att det öppnar oanade möjligheter för framtiden. Har man använt det en gång kan man använda metoden flera gånger. Herr Martinsson har som främsta argument liksom propositionen framfört att det är en enkel metod med övertagandet. Metoden är utan tvekan enkel, om man inte ställer några anspråk på rättssäkerhet. Den är även enkel med tanke på de statsfinansiella konsekvenser det skulle ha, om staten skulle ge skäligt vederlag för tillgångarna. Vi vet litet var att statens finanser är dåliga, men att de skulle vara så dåliga att det är nödvändigt att staten utan vederlag måste överta all den egendom det här gäller hade jag ändå inte kunnat tänka mig. I propositionens och reservationens motiveringar för detta tillvägagångssätt anförs som exempel vägväsendets förstatligande. Det var emellertid fråga om någonting helt annat den gången. Vägväsendet fungerade ju även före statens övertagande i huvudsak genom statliga skattemedel. Biloch bensinskatter betalade en mycket stor del av de samlade utgifterna. Själva vägarna var inte möjliga att använda för något annat ändamål och kunde alltså inte i och för sig representera något värde för de tidigare innehavarna. Inventarier o. d. hade som sagt anskaffats väsentligen med stat liga medel. De lokaler det nu är fråga om är däremot helt finansierade medelst den speciel! 'a kommunalskatt som tingshusbyggnadsskyldige har tagit ut. Statliga medel har alltså inte alls använts. Nog förefaller det då ligga närmare till hands att jämföra med statens övertagande av polisväsendet. I det sammanhanget var det inte tal om annat än att staten skulle utge skäligt vederlag för de lokaler den övertog från kommunerna. Det hade sett betydligt snyggare ut om man hade använt den metoden även denna gång. Det föreslagna förfarandet får som bekant mycket egendomliga konsekvenser på åtskilliga håll. I de fall där tingshusbyggnadsskyldige har betydande fonder lägger staten beslag också på dessa förutom på själva lokalerna. Alldeles speciellt upprörande är kanske de fall, där lokaler som nu ägs av tingshusbyggnadsskyldige i fortsättningen inte kommer att användas inom rättsväsendet därför att tingsställena läggs ned.

Det är, som fru Kristensson tidigare påpekade, onekligen en underlig situation som då uppstår. Jag kan anföra ett exempel från mitt eget kommunblock. Där har vi ett tingshus som i framtiden inte kommer att användas för domstolsändamål. Denna lokal skulle bli alldeles utmärkt som en kommunal administrationsbyggnad i den nya kommunen, som omfattar just det område som tingshusbyggnadsskyldige representerade. Är det inte en underlig situation när man då behöver konstatera att den lokal som ägs av invånarna i detta område plötsligt blir statlig egendom, som kommunen sedan får försöka förvärva av staten? Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hem

Herr talman! Vår motion II: 1435 är ett alternativ i begränsad omfattning till propositionens förslag till förordning om ändring av sjömansskatten. Vårt huvudyrkande är skattefrihet på den till 250 kr. i månaden uppskattade fria kosten. I detta fall stöder vi oss principiellt på det särskilda yttrande som representanter från såväl befäl som manskap fogat till sjömansskatteberedningens betänkande. I detta yttrande heter det bl.a.: »De ombordanställdas fria kost och logi är jämförbart med övriga befattningshavares dagtraktamente och bör därför undantas från skatteplikt.» Om man utgår från utredningens siffror om årsanställda inom sjöfarten skulle detta röra sig om 63,5 miljoner kronor årligen, alltså med 21 165 anställda. Skatten kommer att bli av storleksordningen omkring 20 miljoner. Men, herr talman, den viktigaste invändningen jag har att göra mot utskottet är, att man inte har velat se våra yrkanden i samband med varandra. Observera att vi också går på sjömansskatteberedningens förslag när det gäller omkostnadsavdraget och vill ha 700 kr. per år för alla, alltså för sjöfolk i såväl närsom fjärrtrafik. Här har propositionen föreslagit en ändring till 500 kr. för närtrafik och till 1000 kr. för fjärrtrafik. Utskottet påstår nu att förslagen i vår motion skulle innebära en försämring för det stora flertalet sjömän som finns i fjärrtrafik. Detta är fullkomligt felaktigt. Men låt mig, herr talman, innan jag går in på att bemöta detta felaktiga påstående från utskottets sida säga några ord om just omkostnadsavdraget.

Och detta problem, herr talman, skall därför tas upp i den pågående utredningen om sjömanslagen. Sedan åter till utskottsbetänkandet! Att göra som man nu har gjort vid behandlingen av vår motion ger enligt min uppfattning smak av dålig demagogi. Man skiljer på våra med varandra sammanhängande yrkanden. Dessutom skriver man i betänkandet att vi med vår motion »tycks mena» någonting. Herr talman! Detta skrivsätt borde ha varit fullständigt överflödigt om man läst motionen II: 1435, som ger fullt klara besked i fråga om våra yrkanden, och där ges inte utrymme för några »menanden» från utskottets sida. Låt mig först få uppehålla mig något vid yrkandet om det gamla sjömanskrav som vi har tagit upp, nämligen skattebefrielse för hela vivret, alltså även för kosten, ett krav som är genomfört t.ex. i vårt grannland Norge. Enligt propositionen skall värdet av kosten uppskattas till 250 kr. i månaden eller 3 000 kr. per år. Detta belopp skulle man alltså få skatta för utöver det man tjänar i övrigt. Ser man detta i relation till det enhetliga omkostnadsavdraget — 700 kr. för de ombordanställda — måste man om man är aldrig så litet räknekunnig kunna konstatera att det inte blir någon förlust för sjömannen. Jag erkänner att vi på denna punkt för närtrafiksjömannen föreslår en höjning med 200 kr. jämfört med propositionens förslag, men vårt förslag innebär trots detta en vinst för den ombordanstälide vare sig han går i fjärrtrafik eller närtrafik. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att sjömannen i närtrafik enligt vårt förslag befrias från skatt på 3 000 kr., som skulle läggas på hans övriga inkomster, men får omkostnadsavdraget höjt med 200 kr. Sjömannen i fjärrtrafik befrias också enligt vårt förslag från skatt på 3 000 kr. om året men får omkostnadsavdraget sänkt med 300 kr. Dessutom vill jag ännu en gång tillägga att vi har följt sjömansskatteutredningen, där både befäl och manskap varit ense i dessa frågor. Så bara några ord om de ombordanställda i närtrafik. De har möjlighet att oftare ta ut semester och oftare ta ut sin vederlagstid. De har möjlighet att oftare besöka sin hemort — detta medför visserligen utgifter men ger kompensation på annat sätt. Dessa förhålllanden måste ses i relation till vad som gäller för de ombordanställda i fjärrfart, vilka oftast måste samla ihop sin semester och sin vederlagstid och vilka dessutom mera sällan har möjlighet att besöka sin hemort. De får, som jag nyss nämnde, enligt vårt förslag en sänkning av omkostnadsavdraget med 300 kr. jämfört med propositionens förslag men tillika en skattebefrielse för kosten på 3 000 kr. Någon försämring — det vill jag åter upprepa — för det stora antalet sjömän i fjärrtrafik — vilket utskottet påstår skulle bli resultatet om man biföll vår motion är det inte fråga om. Bara ett exempel till. De gifta sjömännen i fjärrtrafik som hittills haft skattebefrielse för vivre skulle nu enligt propositionens förslag ges ett påslag på 3 000 kr. per år. Detta anser vi inte vara anständigt om man beaktar under vilka förhållanden just denna kategori sjömän får arbeta. Man har framhållit — det har vi också gjort i vår motion — att man eftersträvar enhetliga regler för sjömansskatten i Norden. Denna fråga har också behandlats i Nordiska rådet. Nu företas från svensk sida, om utskottets yrkande bifalles, en ändring av sjömansbeskattningen, men resultatet av denna ändring står inte i överensstämmelse med strävandena efter en gemensam nordisk lagstiftning på detta område. Det finns dessutom en annan synpunkt som motiverar en lindrigare höjning av skatteuttaget än som föreslås i propositionen men som bevillningsutskottet inte har beaktat när man avstyrkt vår motion. Den utveckling som sker och har skett inom svensk sjöfart och av dess trafikmässiga inriktning medför i ännu högre grad än tidigare att de ombordanställda inte kan utnyttja de sociala och andra förmåner som ställs till andra skattepliktiga medborgares förfogande. Eller som en gammal sjöman drastiskt uttryckte det: »Vi sliter ju inte ens på gatorna i Sverige!» Herr talman! De motiv som bevillningsutskottet har anfört för avslag på vår motion är inte korrekta. Här finns uppenbara fel, som jag har påtalat. Vi kan därför inte acceptera utskottets avslagsyrkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen nr II: 1435.
Herr talman! Jag vill göra ett på pekande som närmast är av formell art: Detta utskottsbetänkande bygger på proposition nr 98, och i denna proposition ingår bl.a. ett förslag om ändring i kommunalskattelagen 48 8, som handlar om ortsavdrag — det som numera skall kallas grundavdrag. Den här ändringen borde rimligtvis ha föreslagits redan i proposition nr 70, som vi behandlade för några veckor sedan då vi möblerade om rätt avsevärt i kommunalskattelagen. Jag hade för en tid sedan ett meningsutbyte med finansministern härom, då han försvarade sig med att den här ändringen skulle genomföras i samband med behandlingen av proposition nr 98, alitså den som vi nu behandlar, men till min häpnad ser jag att den inte är medtgen här heller. Det finner jag anmärkningsvärt, i synnerhet som det är en viktig ändring som skall göras i 48 §, där man skall eliminera en orättvisa som har fått bestå alitför länge. Orättvisan ligger i att en person som har inkomst på land och tar tillfällig anställning på ett fartyg kan göra en direkt påvisbar ekonomisk förlust på detta. Så bör icke ett skattesystem vara utformat. Den orättvisan har funnits så länge att det är högst på tiden att den elimineras. Jag trodde och hoppades att detta skulle ske i samband med behandlingen av denna proposition, såsom finansministern sade, men här finns förslaget inte med.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion, som fru Ryding här talade för, kritiserat vissa detaljer i förslaget om sjömansskatten, men jag tycker att detta ärende bör ses tillsammans med den allmännna skatte reformen. Förslaget till ändringar i reglerna om sjömansskatt ansluter sig till de principer som är genomgående i skattepaketet, nämligen en höjning av skatten för de stora inkomsttagarna och en sänkning av skatten för de små inkomsttagarna — det framgår klart och tydligt av i propositionen införda tabeller. En motivering som vänsterpartiet kommunisterna anfört för sin motion är att sjömännen inte kan utnyttja sociala förmåner i samma utsträckning som vi landkrabbor kan göra. Det är naturligtvis riktigt, men om vi jämför skatten på samma inkomst för en person som har förvärvsarbete i land och för en sjöman, finner vi att skatten är betydligt lägre för den som är anställd ombord. Motionärerna har ochså tagit ut vissa detaljer i de övriga nordiska ländernas sjömansskatteförordningar. Så kan man göra på många områden och alltid finna en eller annan detalj som är gynnsammare i ett annat lands lagstiftning, men i sin helhet är den svenska sjömansskatten gynnsammare än sjömansskatten i Danmark, Norge och Finland. Det har föreslagits en del ändringar i propositionen som bygger på en utredning. Omkostnadsavdraget föreslås höjt mer än vad utredningen har föreslagit och mer än vad vänsterpartiet kommunisterna har yrkat i sin motion, nämligen till 1000 kronor för ombordanställda som går i fjärrfart. Det sänks för dem som går i närfart till 500 kronor, men totalt tjänar sjöfartsnäringens anställda på ändringen, eftersom 17 000 går i fjärrfart medan enbart 4 000 går 1 närfart. Fru Ryding nämnde att det blir en försämring för gifta sjömän och för utländska medborgare. Utskottet är medvetet om att det blir en skattehöjning, eftersom sjömännen skall skatta för det belopp som fri kost upptas till, nämligen 250 kronor i månaden. Å andra si dan skall sjömännen i fortsättningen inte betala skatt för förmånen av logi. 250 kronor i månaden är bland de lägre beloppen för kostersättning som prövningsnämnderna fastställer. Normalbeloppet för fri kost ligger nämligen mellan 250 och 300 kronor och i regel närmare de 300 kronorna. Vidare måste man se till slutresultatet. Nu får en sjöman i närfart en reducering med 50 kronor och en sjöman i fjärrfart en reducering med 150 kronor. Vänsterpartiet kommunisterna har baserat sin motion på en utredning, där två ledamöter anmälde en avvikande mening. Som framgår av propositionen har emellertid icke en enda av de ombordanställdas organisationer varit negativ till propositionens förslag. Vi bör notera att de ombordanställdas samtliga organisationer har accepterat förslaget, Herr Sjöholm efterlyste den föreslagna ändringen i 48 8 kommunalskattelagen. Den saken kunde naturligtvis ha beslutats i samband med behandlingen av det stora skattepaketet, men den hör ju mer hemma här. Det är emellertid inte möjligt att ta upp förslaget i denna proposition, eftersom av konstitutionella skäl en lagstiftningsfråga inte får behandlas två gånger vid samma riksdagssession. Ett förslag kommer däremot att framläggas vid höstsessionen. Men det beslut som vi skall fatta i dag kan inte uppskjutas, eftersom det skall ligga till grund för källskattetabellerna, som sedan skall distribueras ut över alla världshav där svenska fartyg seglar — i annat fall skulle det bli stora förseningar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Kristenson lyckades inte övertyga mig. Kvar står att våra yrkanden i motionen sammantagna leder till en lindring i jämförelse Herr Kristenson sade att den föreslagna ändringen av sjömansskatteförordningen skall ses mot bakgrund av den allmänna skattereformen. I en annan mening medgav han emellertid att de gifta sjömännens läge försämras på grund av att de skall betala skatt för förmånen av fri kost — en förmån som de kanske dessutom inte alltid ens kan utnyttja. Jag kan inte fatta detta resonemang. Även bland sjömännen finns det väl lågavlönade som nu får vidkännas en försämring, och det vill vi inte acceptera. Den lindring i beskattningen som vi anser att sjöfolket bör erhålla har vi presenterat i vår motion, och jag hänvisar till mitt första anförande. Det gäller visserligen detaljer, men det är viktiga detaljer. Herr Kristenson sade att alla remissinstanser har accepterat propositionen. Jag har läst propositionen. På s. 37 uppges att »de flesta» remissinstanserna har ställt sig positiva men man har inte närmare redovisat detta. Vår motion bygger dessutom på diskussioner och överläggningar som vi fört direkt med sjömännen. Det är inte alltid säkert att sjömännen själva har samma uppfattning som olika organisationer som arbetar i nära anslutning till sjöfarten, även om sjömännen kan ha rätt. Jag har inte blivit övertygad om att det inte skulle bli ett bättre utgångsläge för sjöfolket, om man följde vårt förslag i motionen, och därför vidhåller jag mitt yrkande.
Herr talman! Jag accepterar herr Kristensons förklaring. Jag vill emellertid förutsätta att den nödvändiga ändringen i 48 8 kommunalskattelagen blir beslutad så tidigt, att den träder i tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1971.
Herr talman! Det är klart, herr Sjöholm, att ett sådant belsut beträffande 48 8 kommunalskattelagen kommer att fattas så att det kan träda i kraft den 1 januari 1971. Fru Ryding säger att om riksdagen skulle bifalla den motion hon talat för, skulle det betyda ytterligare skattesänkning. Ja, visst skulle så bli fallet. Man måste då fråga sig: Är sjömansskatten totalt sett lagom nu, eller är den för hög eller är den för låg? Det är alldeles givet att om fru Ryding och jag och flera går ut och frågar den enskilde ombordanställde, så tycker han alltid, att skatten är för hög. Men de ombordanställdas = organisationer, som skall svara för helhetssynen, har utan erinran accepterat propositionens förslag. Vad beträffar detta att den enskilde sjömannen vid något tillfälle inte kan utnyttja en sådan förmån som fri kost ombord ändå är, får man ta hänsyn till att omkostnadsavdraget, som skall täcka en mängd sådana här oförutsedda utgifter, i fortsättningen kommer att bli 500 kr. om året för de ombordanställda i närfart och 19000 kr. för de ombordanställda i fjärrfart. Det får alltså kompensera de tillfällen, när man inte kan utnyttja den fria kosten ombord eller andra förmåner.

Herr talman! Jag är fortfarande inte överens med herr Kristenson i vad han säger. Däremot är jag överens med sjömansskatteutredningen. Vi har i vår motion utgått ifrån denna samt till det särskilda yrkande som bifogats utredningen. Det anser vi är en god grund att stå på.

Herr talman! Jag skall enbart yttra mig över första lagutskottets utlåtande nr 47. I anledning av den proposition som där behandlas har det väckts en trepartimotion från borgerligt håll med yrkande att propositionens behandling skall uppskjutas till höstsessionen. Enligt min mening finns det tre skäl för detta yrkande. För det första avlämnades propositio. nen efter den tid som anges i riksdagsordningen för propositionsavlämning. För det andra berör propositionen för många medborgare så betydelsefulla och vitt skilda frågor, att det hade krävts en mera ingående behandling än vad som är möjligt då propositionen presenteras i riksdagen vid den här sena tidpunkten. I propositionen behandlas nämligen frågor om rätt till demonstrationer, skymfande av rikssymbol, ärekränkning av främmande makts statsöverhuvud, församlingsrätten, brott mot trosfrid, sårande av tukt och sedlighet — för att ta de viktigaste sakerna. För det tredje har jag inte kunnat finna att det förebragts några som helst skäl för att ett uppskjutande av propositionen inte skulle kunna ske. Enligt min mening skulle inga olägenheter uppstå vid ett uppskov, och jag vill därför, herr talman, till att börja med yrka bifall till reservationen 1 vid första lagutskottets utlåtande där det yrkas att behandlingen av detta ärende skall uppskjutas till höstsessionen. För den händelse detta yrkande skulle avslås ämnar jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 2 där det hemställs att riksdagen måtte avslå Kungl. Maj:ts proposition och i stället begära ett förslag i enlighet med motionerna, I: 1240 och II: 1453, från moderata samlingspartiet. Som skäl för avslagsyrkandet skulle jag för det första vilja anknyta till vad jag sade beträffande skälen för ett uppskov, nämligen att så viktiga frågor som de som berörs i propositionen inte skall behandlas under denna tidspress, som visserligen inte gjort en ingående behandling omöjlig men i varje fall försvårat den. För det andra skulle jag som skäl för avslag vilja framhålla, att departementschefen på väsentliga punkter har från gått ett förslag från kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet, trots att remissinstanserna i viktiga avseenden varit mycket positiva. Det gäller frågor om den enskilda människans rätt till religionsfrihet och gränsen för yttrandefriheten beträffande sedlighetssårande framställningar. För det tredje framlägger departementschefen på vissa punkter genomgripande förslag, som över huvud taget inte har varit föremål för utredning, om jag bortser från den departementsbehandling som de har ägnats. Detta gäller bestämmelserna om uppvigling, skymfande av rikssymbol och förolämpning av främmande makts statsöverhuvud. Det fjärde skälet för avslag är att departementschefen inte i tillräcklig omfattning har tagit hänsyn till remissopinionen. Den har många gånger varit delad, men i de fall där en klar majoritet har uttalat sig för en viss uppfattning har departementschefen det "oaktat gått emot majoriteten. För det femte har departementschefen — jag skulle vilja säga som vanligt — inte beaktat de kritiska anmärkningar som lagrådet framfört på vissa punkter. För det sjätte vill jag med anknytning till den diskussion vi förde helt nyligen här i kammaren vid behandlingen av lagstiftningen mot rasdiskriminering säga, att den hänsyn som då "togs till en internationell konvention inte kan spåras i detta fall. När det gäller lagstiftningen mot rasdiskriminering har vi enligt min mening utvidgat :straffbestämmelserna utöver vad som föranleddes av konventionen, medan departementschefen här erinrar om att det inom FN pågår ett arbete med en konvention om kränkande av trosfriden. Men detta hindrar inte att departementschefen nu vill avskaffa den lagstiftning vi har och som innebär ett särskilt skydd för trosfrid. Departementschefen förmodar bara att den lagstift ning som i övrigt finns och som närmast gäller förargelseväckande beteende, skall vara till fyllest för att svara mot de krav som konventionen någon gång i framtiden kan komma att ställa. För det sjunde är det ganska anmärkningsvärt att erforderlig hänsyn inte heller har tagits till nordisk lagstiftning, vilket annars ofta är den röda tråden i lagstiftningsarbetet här i landet. Detta gäller beträffande bestämmelserna om skydd för främmande stats rikssymbol och ärekränkning mot främmande statsöverhuvud eller representant i riket. I såväl Danmark som i Norge och Finland har man särskilda straffbestämmelser till skydd härför, men i Sverige är vi nu, om vi följer propositionen, i färd med att ta bort detta extra straffskydd. Vad jag här sagt leder fram till att den föreliggande propositionen enligt min mening bör avslås. Innan jag slutar mitt anförande vill jag bara helt kort sammanfatta det rättsläge där vi kommer att befinna oss för den händelse riksdagen antar propositionen. Först och främst skulle då läget vara det att brott mot trosfrid, d.v.s. skymfande av sådant som av svenska kyrkan eller annat här i riket verksamt samfund håller heligt, inte kommer att föranleda någon påföljd i och för sig. För närvarande kan sådant brott enligt 16: 9 brottsbalken föranleda böter eller fängelse i högst sex månader. Nu skall den bestämmelsen försvinna, och i stället skall bara vanliga regler om förargelseväckande beteelser tillämpas. Jag har tidigare talat om den bristande överensstämmelsen mellan detta och lagstiftningen mot rasdiskriminering. Vi får alltså i fortsättningen inte något särskilt straffskydd, som garanterar den enskilda människans rätt till religionsfrihet. Jag vågar påstå att detta inte stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet här i landet. Vad frågan om allmänna samman komster beträffar skulle någon upplös ningsrätt inte längre föreligga, även om det vid sådana sammankomster förekommer sådant som strider mot lagen. Inte ens om det gäller att förebygga fortsatt lagstridigt förfarande skulle man ha rätt att upplösa dylika sammankomster. Jag har särskilt fäst mig vid rikspolisstyrelsens påpekande att uttrycket »något som strider mot lag» omfattar även t.ex. narkotikabrott och brott mot rusdrycksförsäljningsförordningen. Det betyder att polisen inte ens när det vid allmänna sammankomster förekommer brott av denna typ äger rätt att upplösa sammankomsterna. Departemenitschefen avfärdar detta argument och anser att man trots dessa konsekvenser kan avskaffa den särskilda straffbestämmelsen. Även när det gäller flaggbränning eller annat skymfande av svensk eller utländsk rikssymbol slopar man den särskilda straffbestämmelsen. Detsamma gäller det särskilda straffet för grovt förtal eller grov förolämpning av främmande makts statsöverhuvud. Jag anser inte att den utveckling som vi haft på senaste tiden i vårt land med skymfande av utländska rikssymboler och framför allt med grova förolämpningar mot främmande stats representanter bör föranleda oss att forcera fram en avkriminalisering av sådana handlingar. Det är enligt min mening egendomligt att man samtidigt som grova kränkningar av främmande makts representanter förekommer passar på att avskaffa de särskilda straffbestämmelserna härför. När det sedan gäller bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet vill jag gärna instämma i det resultat som kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet kom fram till, nämligen att det i prinicp är riktigt att vidga gränserna för det tillåtna området. Jag vill emellertid samtidigt ställa mig bakom kommitténs slutsats att det ändå finns en yttersta gräns för vad som bör vara tillåtet. Detta gäller såväl sedlig hetssårande handlingar som våldshandlingar. | Den nuvarande bestämmelsen i 16 kap. 11 § brottsbalken föreslår departementschefen skall avskaffas, och han önskar ersätta den med ett straff enbart för spridande av pornografisk bild. Det betyder alltså att sedlighetssårande föreställningar i fortsättningen kommer att bli tillåtna. I samband med varitéer, shower och andra slags föreställningar kommer man att ha alla möjligheter att i kommersiellt syfte anordna förevisningar av grova sexuella perversiteter, grova våldshandlingar o.s.v., eftersom sådant inte kommer att vara kriminaliserat. Det är också anmärkningsvärt att departementschefen inte ansett att det bör ske en sammankoppling med filmcensurutredningen. Han ämnar i ett senare sammanhang diskutera de förslag som filmcensurutredningen lagt fram.

Jag tycker inte att detta är ett lämpligt förfaringssätt. Först och främst består en familj inte bara av en person, och det är inte säkert att alla familjemedlemmar har samma intresse eller brist på intresse för sådana program. Dessutom ger erfarenheterna från Danmark inte alls belägg för att den av departementschefen föreslagna vägen skulle vara lämplig. Tvärtom finns det i själva verket avskräckande exempel på missförhållanden som vi verkligen inte skulle vilja se hos oss. Det är ytterligare saker som borde tas upp i detta sammanhang — en detalj vill jag avslutningsvis nämna. För närvarande är det ju så att samlag på offentlig plats, i parker och på gator kan föranleda böter och fängelsestraff i grövre fall. Departementschefen uttalar nu att det inte finns anledning att ha någon särskild straffbestämmelse för sådana fall, utan han menar att dessa kan jämställas med förargelseväckande beteende. Herr talman! Jag har velat ge några exempel på vad ett genomförande av förslagen i propositionen kommer att leda till. Att kammarens ledamöter har det klart för sig utgår jag från. Men jag är inte riktigt säker på att folk i allmänhet inser vad ett bifall till propositionen leder till, och jag vill hoppas att riksdagens beslut kommer att innebära att man inte heller får erfara dessa negativa konsekvenser. Med det anförda yrkar jag i första hand bifall till reservationen 1 vid A i första lagutskottets hemställan, som innebär uppskov med behandlingen av propositionen till höstsessionen. För den händelse det yrkandet avslås yrkar jag bifall till reservationen 2 vid B i utskottets hemställan. Om det yrkandet inte vinner bifall kommer jag att stödja reservationen 3 vid C i utskottets hemställan, som helt överensstämmer med de synpunkter som jag tidigare framfört och som även återfinns i moderata samlingspartiets partimotion. Beträffande den fråga som tas upp i reservationen 4 vid D i utskottets hemställan — det gäller brott mot trosfriden — yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Slutligen yrkar jag bifall till reservationen d vid E i utskottets hemställan.

Herr talman! Sällan har väl så många brännande och inbördes olika problem sammanförts i en och samma proposition som fallet är i propositionen 125. Å andra sidan rör sig dessa problem inom området för de demokratiska grund värderingarna om yttrandeoch åsiktsfrihet, d.v.s. ytterst på livsåskådningens eller rättare sagt livsåskådningarnas område — vi står ju mitt uppe i en pluralistisk utveckling på detta område. Det är en utveckling betingad av en ständigt pågående nyprövning eller kanske jag hellre skall säga försök till ytterligare precisering av medborgarfriheten i demokratins samhälle. Det finns alltså trots allt gemensamma drag hos de i propositionen aktualiserade problemen.

Men snart nog, herr talman, upptäcker man att beskaffenheten av dessa intressen kan ges växlande tolkning liksom att styrkan av dem kan bedömas olika. Och då står man där igen mitt i komplikationerna och har till sist kanske inte kvar något annat än den egna personliga övertygelsen att falla tillbaka på. Klart är att problemen på detta område då måste komma att kvarstå som kontroversiella och till sin kärna olösta. På lagstiftningsområdet inskränker sig uppgiften till att så långt detta är möjligt från tid till tid lösa intressekonflikter. Därmed anges också gränserna för de möjligheter lagstiftaren har att inom demokratins ram ingripa med regleringar då det gäller beteenden som mera utpräglat styrs av personliga värderingar och övertygelser. Slutsatsen av detta resonemang måste då bli betydande svårigheter att komma till en consensus. Handlingarna i föreliggande ärende ger många prov på riktigheten i denna slutsats. Lagstiftningen kan endast ge de yttre förutsättningarna för att brottningen mellan livsåskådningarna såvitt möjligt försiggår utan att någon kommer fysiskt eller psykiskt till skada. Som ledamot av första lagutskottet, ber jag, herr talman, få ta upp några av de kontroversiella punkterna i propositionen och då i första hand hålla mig till punkter där utskottsbehandlingen har lett till reservationer, som jag har anslutit mig till. Jag följer då uppställningen av frågorna i första lagutskottets utlåtande nr 47. Vad först gäller motionsyrkandena om uppskov med propositionens behandling vill jag säga att jag först var för ett uppskov då frågan togs upp i lagutskottet. Jag tyckte att vi behövde mera tid på oss, eftersom det här gäller mycket svåra problem. Dessutom ansåg jag att vi borde få motsvarande problem på massmediaområdet till riksdagsbehandling samtidigt med de i propositionen upptagna problemen. Vad gäller massmedia skall emellertid yttrandefrihetsproblemen inom dessa medias verksamhet göras till föremål för särskild och samlad utredning, som med all sannolikhet kommer att ta lång tid. Det meddelades vidare i utskottet att det föreslagna och angelägna förbudet mot offentlig skyltning med pornografiska bilder och spridning av sådana bilder skulle komma att avsevärt fördröjas genom ett uppskov, då ett sådant förbud i brottsbalkens 16 kap. 11 8 liksom en del andra bestämmelser i denna proposition förutsätter ändringar i tryckfrihetsförordningen. Hänvisningen till att redan nuvarande lydelse av det nämnda stadgandet i brottsbalken om sårande av tukt och sedlighet ger utrymme för ingripande mot skyltning med pornografiska alster må vara riktig ur formell synpunkt, men rådande tillämpningspraxis hos även domstolarna gjorde mig pessimistisk på denna punkt. Jag ansåg mig av dessa skäl, herr talman böra gå med på behandling av propositionen redan under vårsessionen. Ett av de enligt min mening mindre problemen gäller skymfligt beteende mot det egna landets eller annat lands flagga. Att man har ett särskilt straffskydd mot sådant beteende, som egentligen innebär en inskränkning i demonstrationsrätten, kan vara så pass diskutabelt att man kan drivas till samma ståndpunkt som justitieministern, som föreslår att bestämmelserna i 16 kap. 7 § och 19 kap. 10 8 brottsbalken upphävs. Det huvudsakliga motivet för den senare av dessa bestämmelser, nämligen risken för att vårt lands vänskapliga förbindelser med andra stater skulle störas av ett sådant beteende som t.ex. bränning av annan stats flagga, har dock enligt vad vi reservanter menar inte nämnvärt förlorat i betydelse. En del händelser under senaste tiden, som fru Kristensson just erinrade om, har väl kommit oss alla att inse hur lätt just allmänna relationer till andra nationer nu för tiden kan komma att störas. Man kan kanske säga att vi i vårt land allmänt taget inte har sinne för symbolers värde. Vi skulle stå över eller ha vuxit ifrån sådana fiktioner eller utflöden av mystiska föreställningar. Detta kan vara riktigt i vissa kretsar, men det är säkert också riktigt att man på andra håll i världen verkligen upplever — på sina håll med växande styrka — symbolvärdena. Vi må tycka om det eller inte. Vore det inte så att man upplever dessa värden på det viset, skulle vissa personer här i Sverige inte ägna sig åt flaggskymfning. Man vet att man når stor effekt genom ett sådant beteende just på grund av att symbolvärdet hos flaggan är stort i det land, som man på detta sätt söker att skymfa. Utskottet säger att skälen för att genom särskilda straffbestämmelser skydda nationella symboler försvagats genom ett alltmer markerat internationellt synsätt. Ett sådant synsätt gör det väl ännu mer angeläget än förut att visa hänsyn mot andra nationer och de känslor de kan hysa för sina nationella symboler. Den här typen av beteende får ju nämligen ännu större verkan, om umgänget mellan nationerna genom internationaliseringen blir allt intimare. Dessutom bör vi väl, för att söka hindra en förgrovning av tillämpningen av den för demokratin ytterst värdefulla demonstrationsrätten och värna om detta opinionsmedels anseende, genom särskilda bestämmelser klart ange, att sådana tilltag som flaggskymfning inte tolereras utan är förkastliga såsom inslag i demonstrationer, som vill främja demokratin. Andra straffbestämmelser — t.ex. om gärningar som kan anses förargelseväckande eller bedöms som skadegörelse — kan i vissa fall tillämpas för att bekämpa här åsyftade beteenden. Vi reservanter bedömer dock dessa bestämmelser som knappast tillräckliga för att hindra demonstrationer i demokratiskt ovärdiga former av det slag som här berörs.

Invandringen till Sverige av bekännare av s.k. främmande religioner riktar uppmärksamheten på att religionsfrihetsproblemet nu för tiden är mer och mer individuellt präglat. En minoritet inom kommittén ansåg att 16 kap. 9 8 skulle kunna helt upphävas och hänvisade till att flera andra stadganden skyddar religiösa grupper och enskilda personer inom «dessa. Främst tänkte man på bestämmelserna om straff för störande av förrättning eller allmän sammankomst och för hets mot folkgrupp. Man åberopade också bestämmelserna om ärekränkning och förargelseväckande beteende. Numera kan för ett upphävande av nämnda lagrum också åberopas den lagstiftning mot rasdiskriminering som behandlas vid årets riksdag. Kommittémajoritetens ståndpunkt, att brottsobjektet bör vara »det som enligt den enskildes trosuppfattning hålls heligt, d.v.s. det som är av central betydelse för hans tro», är ur demokratisk synpunkt ett framsteg. Man bör i fråga om åsikter och tro skydda den enskildes mer än hela gruppers frihet. Majoritetens ståndpunkt har nu övertagits av ett antal motionärer, som påyrkar en ny lydelse av lagrummet, överensstämmande med denna ståndpunkt. Justitieministern delar dock kommitté minoritetens uppfattning att 16 kap. 9 § brottsbalken bör kunna slopas. Vid denna punkts behandling i utskottet segrade genom lottning motionärernas yrkande, d.v.s. kommittémajoritetens mening vann utskottets gillande. Jag vill än en gång understryka, herr talman, att det är den enskildes och inte ett kollektivs, t.ex. ett trossamfunds, religionsfrihet det primärt gäller att skydda. Detta har kommittémajoriteten och, som sagt, efter lottning också utskottet ansett. Den fjärde punkten gäller 16 kap. 11 8 brottsbalken, där det i litet ålderstigna termer talas om »sårande av tukt och sedlighet>. Under intryck av den större öppenhet och frihet som nu utmärker opinionens inställning till det som har med sexuella ting att göra och den därav betingade uppmjukningen av tillämpningspraxis då det gäller nämnda lagrum föreslår justitieministern att lagrummet skall ersättas med ett förbud enbart mot skyltning och spridning av pornografiska bilder. Motionärer har dock i likhet med den utredande kommittén, som här var enhällig, menat att man borde ange en yttersta gräns för vad som kränker den allmänna anständigheten. Man tänkte i kommittén på grovt sårande eller uppenbart förråande framställningar, som innebär sådan kränkning eller spridning av detta slag av framställningar. Motionärerna har anslutit sig till kommitténs förslag till lagtext på denna punkt och yrkar samtidigt att propositionens förslag om skyltningsoch spridningsförbud avseende pornografiskt bildmaterial skall godkännas.

Jag är medveten om att den avhållande effekten nog blir liten eller begränsad genom en bestämmelse om en yttersta gräns, men samhället bör likväl tydligt vända sig mot grovt förråande former av pornografi inte bara genom ett skyltningsoch spridningsförbud avseende pornografiskt bildmaterial. Då jag vet att andra talare kommer att beröra denna reservation skall jag inte närmare gå in på den.

Herr talman! I propositionen 125 föreläggs riksdagen förslag till ändringar i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Såsom tidigare har redovisats från denna talarstol tar propositionen upp vitt skilda ämnen. Jag vill inte säga, såsom någon tidigare har sagt i debatten, att vi har delat upp oss i en socialdemokratisk och en borgerlig grupp i utskottet; det skulle kunna ge intrycket att dessa frågor lämpar sig att delas upp efter partipolitiska linjer. Jag anser inte att det är så, och jag skall därför försöka redovisa min personliga uppfattning om dem. Sedan jag lyssnat på vad fru Kristensson har sagt i debatten — jag har även hört henne tala i utskottet — vill jag gärna framhålla att jag har stor förståelse för dem som tycker att vi inte är mogna för att så här hastigt lagstifta om dessa frågor. Jag har suttit i kommittén för yttrandeoch tryckfrihet och arbetat med dessa problem i tre fyra år. Jag vet därför att de är så ömtåliga och så svåra att värdera att det kunde motivera att behandlingen av förslagen skjuts upp. Men i likhet med herr Wiklund i Stockholm anser också jag att förslagen innebär vissa fördelar och att det är övervägande till gagn att vi nu behandlar dem. Vi har emellertid samtidigt försökt att rätta till vad vi inte ansåg vara till fyllest i Kungl. Maj:ts förslag. Det råder, som jag tidigare sagt, olika uppfattningar i dessa frågor, som dessutom är mycket ömtåliga. Jag anser mig först böra anföra motiven för att jag inte kunnat ansluta mig till reservationen angående skydd för ett lands höghetstecken. Jag tror inte att man genom lagstiftning kan uppfostra vårt folk — det har jag sagt tidigare och vill understryka det ytterligare. Straffsatserna i flera av dessa lagbestämmelser stod i fråga om stränghet inte i rimligt förhållande till de bagatellartade förseelser det gällde. Om straffen är för stränga medför det att respekten för lagen kan gå förlorad. Det är inte meningen att dessa förseelser skall accepteras därför att stadgandena härom tas bort ur brottsbalken, utan meningen är att man skall tillämpa reglerna om förargelseväckande beteende på dessa förseelser. Detta gäller även flaggbränning och liknande förseelser. Jag vill starkt understryka att det inte är meningen att förseelser av detta slag skall vara strafffria, utan de skall naturligtvis i kultursamhällets intresse hållas efter med de medel som fortfarande kommer att stå till förfogande. Jag tror att det skapar större respekt för lagen om straffet och brottsrubriceringen står i rimligt förhållande till det aktuella brottet. Om en demonstrant kastar ut ett kränkande tillmäle mot en representant för ett främmande land, anser jag det vara litet orimligt att det bedöms lika hårt som stämplig eller förberedelse till olovlig underrättelseverksamhet; det är att ta till litet för kraftig ammunition. Detta är anledningen till att jag inte kunnat ansluta mig till reservationen på denna punkt. När det gäller pornografin är det utomordentligt svårt att göra värderingar och att lagstifta. Tyvärr har vi inte den forskning på dessa områden som skulle kunna hjälpa oss att få en säker grund för vår bedömning. Det är kanske också omöjligt att få till stånd en sådan forskning, eftersom det gäller mycket komplicerade ting, och vi får därför försöka att med ledning av vårt omdöme sätta en gräns.

Av erfarenhet från utredningsarbetet vet jag att det finns en sådan marknad. Även här gäller det att vi inte genom lagstiftning kan uppfostra vårt folk. När vi tar ställning till frågan huruvida vi skall lagstifta om förbud måste vi komma ihåg att det förbjudna har en särskild lockelse på särskilt ungdomen. Det bästa vi kan göra är att genom vårt föredöme visa att vi ogillar snusket och på det sättet uppfostrar vårt folk att reagera mot det. randeoch tryckfrihet har föreslagit ett förbud mot spridande av pornografiska alster. Jag anser att det är angeläget att detta förbud snarast kan träda i kraft. Därför har jag inte i detta avseende kunnat biträda utskottets yrkande. Jag tror att vi bör försöka få fram ett förbud som stadgar en yttersta gräns för vad man får visa. Vi vet ju inte vad som kan komma att produceras i spekulationssyfte. Kommittén hade föreslagit att man skulle uppdra åt rättskontrollen att bestämma en yttersta gräns för utvecklingen på detta område, så att den inte ledde till vilken produktion som helst. Den yttersta gränsen hade vi i kommittén kommit fram till i kontakt och samarbete med filmcensurutredningen. Detta har, herr talman, en viss betydelse i detta sammanhang. I propositionen har departementschefen blandat ihop de här olika sakerna på ett sådant sätt, att det är svårt att få en överblick över dem. Vi kan riskera att i framtiden på grundval av filmcensurutredningens betänkande få ett förslag som gör det omöjligt för riksdagen att fastslå en yttersta gräns för vad som får visas, och på den punkten var kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet enig. — Jag tror att en sådan yttersta gräns också skulle påverka producenterna till försiktighet. När det gäller brotten mot trosfrihet vill jag understryka att det måste vara i överensstämmelse med riktlinjerna för samlevnaden i ett rättsoch kultursamhälle att, utan att därför straffbelägga en fri och öppen debatt, ge den enskilde skydd mot skymf av sin religiösa tro. Vi har nyligen lagstiftat om skydd för folkgrupper. Jag tycker det är orimligt att nu öppna vägen för offentlig skymf av den enskildes religiösa tro. Varför lämnar vi ut den enskilde i detta sammanhang? Vi bestraffar ju i kultursamhället fysisk misshandel, och skymfandet av en religiös människas tro kan för henne vara en psykisk misshandel som är kännbarare än fysisk misshandel. Världshistorien visar exempel på många människor som utstått stor fysisk misshandel för sin tros skull. Skymfen, som här används som ett instrument, är ingen uppmuntransvärd debattform för kultursamhället. Av erfarenhet — det vill jag understryka — kan man anta att detta lagrum inte kommer att användas så särskilt ofta. Men, herr talman, jag tror att man, om man behåller det, kommer att kunna stävja mycket som eljest kunde få utlopp under skymfens täckmantel. Vi har sett hurudan utvecklingen har varit inom kvällstidningsjournalistiken. Jag tror det finns anledning att här sätta upp en vttersta gräns. Herr talman! Jag yrkar bifall till första lagutskottets hemställan vid samtliga punkter utom vid punkt E, där jag yrkar bifall till reservationen 5 av herr Alexanderson m.fl.
Herr talman! Jag tror att min uppfattning angående skymfande av nationella symboler eller höghetstecken ligger mycket nära herr Dockereds. Framstående jurister har emellertid sagt mig att bestämmelserna om förargelseväckande beteende visserligen är tillämpliga vid skymfande av nationella symboler men att de bestämmelserna avser enklare ordningsförseelser. Att falla tillbaka på dessa bestämmelser innebär en alltför liten markering av att man brännmärker ett sådant skymfande. Därför har jag undertecknat reservation 3, såsom jag sade i mitt första anförande, även om jag tycker att detta problem är ett av de mindre problem som har tagits upp i propositionen.

Herr talman!

Jag reagerar därför mot påståendet att man i denna proposition skulle ha sammanfört vitt skilda ärenden. Det är väl också en överdrift att säga att förslaget kommer så oväntat att man inte haft tid att förbereda sig. Som riksdagsledamöter har vi kunnat följa debatten och ta del av remissyttranden 0.s. v., och vi borde därför ha varit ganska väl förberedda på att de här frågorna skulle komma upp. Jag har därför svårt att förstå fru Kristenssons yrkanden, att vi i första hand skulle uppskjuta behandlingen av propositionen eller i andra hand avslå propositionen. Det är väl i alla fall en fördel om riksdagen nu får ta ställning till huruvida de lösningar som föreslås är de lämpligaste lösningarna av de problem som behandlas i detta sammanhang. En borgerlig ledamot av första lagutskottet uttryckte saken så, att man mycket väl kunde avgöra detta ärende. eftersom det i de allra flesta fall beror på rent personliga värderingar hur man ställer sig till Kungl. Maj:ts förslag och till motionerna — något vidlyftigt studium av hela ämnesområdet erfordrades därför inte. Som stöd för sitt yrkande om uppskov åberopade fru Kristensson att något skäl mot uppskov inte hade anförts. Jag vill emellertid påpeka att den florerande handel med pornografiska alster som nu förekommer här i huvudstaden och även på andra orter skulle komma att fortsätta i ytterligare fyra, fem år innan man skulle kunna få en lagstiftning mot den. Fru Kristensson sade att den nuvarande lagstiftningen om tukt och sedlighet skulle kunna användas mot den pockande skyltningen och utbudet av dessa alster. Fru Kristensson bör emellertid veta att gällande rätt är vad domstolarna just nu beslutar. Den domstolspraxis som för närvarande gäller på detta område tillåter dessa bodar att utbjuda sina alster, och någon ändring av praxis utan vidare kan vi inte vänta oss — i varje fall kan inte någon annan än lagstiftarna få till stånd en ändring. Vi känner till domstolarnas praxis och har sett att den har lett fram till det nuvarande tillståndet. Det föreligger alltså ett intresse av att vi nu tar ställning till de föreliggande förslagen. Det handlar i främsta rummet om yttrandefrihet och demonstrationsrätt. På den punkten har det inte gjorts några nämnvärda invändningar mot propositionen, och i varje fall har det inte i de borgerliga reservationerna utkristalliserat sig några motsättningar. Den första reservationen i den delen gäller skymfande av rikssymbol. Kungl. Maj:t föreslår att detta skall tas bort som ett särskilt brott, men det betyder inte att ett sådant handlingssätt inte kan bestraffas — det kan bestraffas som förargelseväckande beteende. Jag vill erinra om att detta brott är ganska nytt inom den svenska rätten. Det infördes ett skydd för främmande rikssymboler på 1940-talet, under andra världskrigets mörka dagar, och i konsekvens med detta tillkom sedan skyddet för svenska rikssymboler 1948. Denna lagstiftning har alltså inte speciellt stark tradition i svenskt rättsväsende. Jag vill vidare säga att de stränga straffen för och de hårdhänta ingripandena mot flaggskändningar väl alldeles i onödan har dramatiserat sådana händelser. Bedöms detta nu som en liten futtig ordningsföreteelse, är det väl troligt att intresset för sådana åtgärder blir betydligt mindre — i varje fall tror jag det gäller om massmedia behandlade dessa händelser som de trista och tråkiga händelser de är utan att vid varje tillfälle haussa upp dem. Vi tror det överensstämmer med tidens krav att ta bort nuvarande bestämmelse. Frågan om brott mot trosfrid har behandlats av kommittén för yttrandeoch tryckfrihet. De borgerliga ledamöterna av kommittén ville ändra den nu gällande bestämmelsen och föreslog en formulering enligt följande: »Den som i strid mot rätten till religionsfrihet offentligen skymfar sådant som enligt annans trosuppfattning hålles heligt dömes för brott mot religionsfriheten till ———». De socialdemokratiska 1edamöterna av kommittén reserverade sig för ett borttagande av denna bestämmelse. Det skedde efter många och långa överläggningar, eftersom vi sökte en lösning som skulle innebära skydd inte bara för religiösa föreställningar utan även för annat som människor av olika anledningar sätter högt. Vi fann emellertid ingen lösning som vi kunde enas om. Vi ansåg att det skulle vara orimligt, att man skulle skapa ett alldeles speciellt skydd för religiösa föreställningar. I detta fall skulle det ju bli så. Det är någonting som enligt annans trosuppfattning hålls för heligt. Vi ansåg att detta kunde få ett betänkligt inflytande på en fri kulturdebatt. I ett annat klimat kanske det skulle finnas anledning att med hjälp av en sådan bestämmelse lägga sig i en kulturdebatt som av naturliga skäl många gånger kommer att beröra även religlösa föreställningar och kanske berör dem på ett ganska hårdhänt, kritiskt sätt. Vi ansåg därför att det var lyckligast för ett fritt och öppet samhälle och för en utvidgad tryckfrihet att denna bestämmelse helt togs bort. Vad sedan beträffar frågan om sårande av tukt och sedlighet avhandlades ju även detta av kommittén. Det arbetet ägde, som herr Dockered redan har anmärkt, rum i intimt samarbete med filmcensurutredningen. Vi trodde vid den tidpunkten att filmcensuren skulle tas bort och att vi därför hade att förvänta oss att en ganska strid ström av pornografisk film «skulle tränga in över landet. Vi ansåg att den yttersta gräns, som det har talats om här tidigare, kunde ha en viss uppgift att fylla, speciellt vad beträffar den pornografiska filmen. Man skulle enligt vår uppläggning förbjuda påträngande skyltning av pornografiska alster, men man skulle tilllåta försäljning av sådana alster till en viss bestämd gräns. Exempelvis skulle vissa bilder av sexuella handlingar med barn, sexuella handlingar med djur, och sexuella handlingar med våldsinslag inte få förekomma. Vi bedömde saken så, att filmen var det mest suggestiva mediet och att det var särskilt i form av film som sådant skulle komma att tränga in över landet. När nu justitieministern uppenbarligen inte tänker lägga fram ett förslag om borttagande av filmcensuren, i varje fall inte i detta sammanhang, har naturligtvis kravet på denna yttersta gräns blivit betydligt svagare, även om man inte helt kan bortse från det. Fru Kristenssons skräckskildringar om att det nu skulle vara tillåtet med samlag i parker o.s.v. eller att sådant skulle betraktas som en mycket obetydlig förseelse skall man kanske inte fästa så stor vikt vid. Men jag tror att det kanske på andra områden kan komma att saluföras produkter — jag tänker då i form av bildtidningar — där man så att säga kommer långt utanför den yttersta gräns, där man enligt vår mening hade anledning att stanna. Det är också anledningen, herr talman, till att jag och fröken Mattsson velat betona dessa våra funderingar med en blank reservation, som finns på s. 63 i första lagutskottets utlåtande. Jag utgår ifrån att justitieministern i det sammanhang då han anser sig kunna lägga fram förslag på grundval av filmcensurutredningens betänkande vill fundera mera på denna sak och eventuellt överväga om det kanske finns skäl för att införa en sådan yttersta gräns. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till första lagutskottets förslag på alla punkter utom på punkten D, där jag vill yrka bifall till reservationen 4 av herr Erik Svedberg m.fl.